Herr talman! Med anledning av vad de borgerliga talarna sagt om formerna av denna debatt vill jag framhålla, att vi tycker att det är riktigt att regeringen inleder de allmänpolitiska debatterna. Regeringen skall svara för sitt fögderi och det bör den göra genom ett inledningsanförande. ”Vi har en hel arsenal av instrument för att klara sysselsättningen, om det behövs. Det hela är en fråga om graden, arten och tidpunkten.” Så sade finansminister Sträng i den ekonomiska debatten i riksdagen den 27 maj i år. Den fråga som de mänga arbetslösa och de som känner sig hotade av arbetslöshet ställer är: Om nu regeringen förfogar över en sådan arsenal av instrument för att klara sysselsättningen — varför har regeringen inte använt dem? ”Om det behövs”, sade herr Sträng. Menar regeringen att det inte har behövts? När finansministern talade i slutet på maj så räknade han med att arbetslösheten skulle gå ned under sommaren, Det framgick mycket tydligt av hans anförande. Verkligheten vägrade emellertid att uppföra sig enligt herr Strängs önskningar. Arbetslösheten ökade under sommarmånaderna och den har fortsatt att öka i höst. Man kan diskutera hur man skall mäta den samlade arbetslösheten, hur mänga människor som är arbetslösa, men obestridligt är att en ökning förekommit, att den varit kraftig och att den gått snabbt. Den nya konjunkturrapporten påtalar att försämringen av läget på arbetsmarknaden nu skett avsevärt snabbare än vid den förra konjunkturnedgången. Det borde alltså ha funnits alla skäl för regeringen att använda denna arsenal av instrument mot arbetslösheten, som finansministern skröt med. Varför har man inte gjort det i tid? Skälen kan vara flera. Regeringen har länge suttit fast i en oriktig bedömning av konjunkturens utveckling. Man trodde inte att den skulle försämras, och därför vidtog man inte i tid effektiva motåtgärder. De som nu går arbetslösa och de som ytterligare blir arbetslösa i vinter får lida för denna felbedömning. När man hör en del av regeringens talesmän får man också det intrycket att de inte alls vill tala om krisen och arbetslösheten. Den får liksom inte existera i den sinnevärld de erkänner. I våras talade de om att det snarare var mer som tydde på uppgång än på nedgång i den ekonomiska utvecklingen. Man mäste därför vara försiktig med att stimulera ekonomin. Nu talar samma personer om att den nya konjunkturuppgängen snart kommer, varför man måste vara försiktig med åtgärder mot arbetslösheten. Men vad har funnits däremellan, och vad är det som fortfarande drabbar arbetarklassen i form av arbetslöshet och ekonomiska svårigheter? Ja, det vill dessa talesmän för regeringen och regeringspolitiken inte alls nämna. Det är som om de hade en blind fläck, som hindrar dem att se avgörande delar av verkligheten. Är det makten som på detta sätt förblindar? Men man måste också tala om regeringens liksom de borgerliga partiernas direkta ansvar för den växande arbetslösheten. Till viss del är denna medvetet framkallad genom den ekonomiska politik som statsmakterna fört. Det program som regeringen lade fram i finansplanen för 1971 syftade till en nedskärning av konsumtionen. Det har man också lyckats med. Ett viktigt resultat av denna nedskärning är ökningen av arbetslösheten. Regeringens ansvar är naturligtvis inte begränsat till den ekonomiska politik som förts under 1971.

Företagen och deras ägare handlar under detta system med hänsyn framför allt till den egna profiten. De ser sig och sin verksamhet som något privat, men produktionen är inte något privat. Den har en samhällelig karaktär. Företag är beroende av varandra, branscher är beroende av varandra osv. Under uppgångstider söker varje kapitalist att öka sina profiter genom att driva upp produktionen, framför allt genom att öka arbetsintensiteten och produktiviteten. Man investerar för att varje arbetare under en bestämd tidsenhet skall producera så mycket som möjligt. De ökade investeringarna ökar tidvis behovet av arbetskraft. Men på en viss nivå av högkonjunkturen kommer produktionen att öka snabbare än folkets förmåga att köpa. Och när säljsvårigheterna ökar, minskar investeringarna. Arbetslösheten ökar, till dess att lagren börjar tömmas, nyinvesteringar måste göras och ekonomin åter drivas upp mot en högkonjunktur. Det kapitalistiska systemet utvecklas i vågor. Det är ingen ny upptäckt, men det finns en del nya drag i de senaste årens utveckling. Den djupa trettiotalskrisen och det andra världskriget medförde viktiga förändringar. Statens roll inom näringslivet ökade i betydande utsträckning. En omfattande statlig utgiftspolitik, viss planering inom kapitalismens ram, direkta ingripanden i löneoch prisbildningen, stark ökning av de militära rustningsutgifterna är medel som statsapparaten använder sig av för att söka dämpa kriserna. Det finns inte längre några anhängare av en sådan art av liberalism, att staten inte skall gripa in och söka utjämna alltför kraftiga svängningar i ekonomin. Det är nu årtionden sedan ”samhället med full sysselsättning” proklamerades under anslutning även från de borgerliga partierna. Statsminister Palme hade från sina utgångspunkter rätt, när han i ett föredrag nyligen sade att den borgerliga kritiken mot den höga arbetslösheten är en ideologisk seger för socialdemokratin. Det är bara det att de borgerliga från sina utgångspunkter också har rätt, när de säger att socialdemokratins accepterande av det kapitalistiska samhället är en ideologisk seger för dem. Om de anser detta senare vara den större segern, så kan jag utifrån mina utgångspunkter inte bestrida det. Det motsättningsfulla är att samtidigt som kravet på full sysselsättning — eller, uttryckt på ett riktigare sätt, rätten till arbete — blivit självklar för de flesta människor, så har det under senare hälften av 1960-talet gått allt sämre att förverkliga denna målsättning, denna rättighet. Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån var högre under åren 1965—1970 än under de fem föregående åren. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har förlängts från 4,5 veckor år 1965 till 6,5 veckor är 1970. Båda åren präglades av högkonjunktur. Konjunkturuppgången 1969-1970 förmådde inte sänka arbetslösheten till 1965—1966 ärs nivå. Antalet av nedläggningseller inskränkningsvarsel berörda personer var genomsnittligt 2,5 gånger större under 1960-talets senare år än under dess förra. Arbetslösheten är nu större än någon gång tidigare under efterkrigstiden. Myten om en bestående full sysselsättning under kapitalismen har åter avslöjats. Men inte nog med det. Krisfenomenen blir alltmera framträdande. Kriserna — jag anser att det ordet måste brukas när hundratusentals människor är arbetslösa — tenderar att bli djupare. Kapitalismens lagbundna rörelse kan skjutas upp, den kan påverkas genom åtgärder av statsapparaten, men inte hur länge som helst. Varaktig full sysselsättning kan inte uppnås under kapitalismen utan endast under en socialistisk planhushållning. Det har sagts från regeringens sida att åtgärder som redan vidtagits under det gångna året och som nu planeras tillsammans skulle ge arbete åt 250 000 personer. Jag kan inte bedöma siffrans tillförlitlighet.

Något lysande exempel på hur man skall ordna det för människorna ger verkligen inte de omskrutna svenska storföretagen. Enligt vår uppfattning kan den nuvarande arbetslösheten inte förklaras som en följd enbart av den kapitalistiska konjunkturens rörelser och av regeringens ekonomiska politik under det senaste äret. Arbetslösheten har också mera långsiktiga orsaker. Den har att göra med den koncentration av kapital och av storföretagens makt som i så hög grad kännetecknat de senaste årtiondena. Sammanslagningen av Wallenbergs Enskilda bank och Skandinaviska banken är kronan på en mycket långvarig och djupgående verksamhet. Kapitalkoncentrationen och centraliseringen till storstadsomrädena har medfört att Sverige fätt avfolkade och överbefolkade områden. Denna utveckling som leds och eftersträvas av storfinansen skapar obalans i landets ekonomi, ödelägger landsändar och hela näringsgrenar och är grundläggande för ökningen av den industriella reservarmén, av den växande armé av människor som kapitalismen inte kan bereda arbete. Staten har inte bara funnit sig i denna utveckling eller rättare sagt avveckling, utan aktivt medverkat i den. Man har stött den folkomflyttning som monopolkapitalet kräver. Det har inneburit en kraftig avfolkning av vissa län, men därför inte att arbetslösheten i dessa upphört. Tvärtom är, som vi alla vet, arbetslösheten relativt störst i skogslänen. Man har genom koncentrationspolitiken försämrat marknadsunderlaget för småföretagen och medverkat i en nedgångsprocess som får katastrofala följder för befolkningen genom indragningen av service av olika slag. Staten har alltså direkt främjat kapitalkoncentrationen och snedlokaliseringen, som skapat arbetslöshet. Och enligt uttalanden häromdagen av arbetsmarknadsstyrelsens chef skall denna politik fullföljas. Människorna skall också under de kommande åren tvingas att flytta, avfolkningen av framför allt Norrlandslänen skall fortsättas. En politisk ungdomsorganisation har med hänvisning till detta uttalande krävt ett byte på posten som AMS-chef. Jag har inga invändningar, men samtidigt måste sägas att ansvaret ligger högre upp. Det är regeringens politik som arbetsmarknadsstyrelsen utför. Det är regeringens och riksdagens politik som måste ändras. Monopolkapitalet och staten delar ansvaret för den ekonomiska krisen och den stora arbetslösheten, Kapitalet koncentrerar i hög grad sina investeringar till att driva upp utsugningen av den enskilde arbetaren. Man ersätter arbetare med maskiner, gör arbetare överflödiga och stöter ut dem ur företagen. Men monopolkapitalet skapar inte motsvarande tillskott i nya arbetsställen, Investeringspolitiken inom det privata näringslivet har varit sådan att den in summa skapat arbetslöshet. Av konjunkturrapporten framgår att arbetsproduktiviteten ökat starkt under hela 1960-talet. Men ännu mera: tillväxten i produktiviteten har ökat successivt under hela perioden 1960-1968 bortsett från en uppbromsning ett enstaka år. Ökningen var vid toppläget så hög som 9 procent räknat på all personal och 10 procent räknat på enbart arbetarna, alltså per år. 1968/69 skedde åter en uppbromsning, men tillväxten i produktiviteten var detta år ändå så pass hög som 7 procent. Under första halvåret 1971 beräknas tillväxten i produktiviteten åter ha tilltagit. Därmed ökas den industriella reservarmén. När det gäller investeringarna är det också anmärkningsvärt att mellan 1969 och 1970 de större företagen, med fler än 200 anställda, ensamma svarar för hela ökningen av investeringarna. Under 1971 räknar konjunkturinstitutet med att endast storföretagsgrupper med mer än 500 anställda skall öka sina investeringar, medan investeringsminskningar anses troliga för övriga grupper. Kapitalkoncentrationen tilltar alltså ytterligare och monopolens ställning förstärks. De borgerliga partierna stöder i praktiken denna utveckling, trots att de här talar så varmt om småföretagen, Det finns andra anmärkningsvärda drag i den ekonomiska utvecklingen som också belyses i konjunkturrapporten. Den väldiga lagerspekulation som kapitalisterna genomförde under 1970 har varit ett moment i utvecklingen av krisen. Den samlade lagerökningen inom industrin var detta år mer än dubbelt så stor som något år under 1960-talet och belöpte sig till mer än 4 000 miljoner kronor i 1968 års penningvärde. Konjunkturinstitutet skriver: ”Den vikande efterfrågan och de alltför stora lagren har också lett till en neddragning av produktionen för industrin som helhet under de tre första kvartalen i år.” Spekulanterna har alltså tillåtits ha ett synnerligen stort inflytande på den ekonomiska utvecklingen. Regeringen har inte dragit de riktiga lärdomarna av denna lagerspekulation och dess ödesdigra verkningar, som måste vara att spekulationen skall motverkas genom investeringskontroll. Ekonomin är en alltför allvarlig sak att anförtros kapitalisterna. I sitt nya ekonomiska program vill regeringen tvärtom ge statligt stöd till lagerökningar inom handel och industri, en åtgärd som direkt uppmuntrar till spekulation och som dessutom är ytterst tvivelaktig ur konjunktursynpunkt. Lagren är inte för små för närvarande utan för stora i förhållande till marknaden. Produktion på lager kan betyda chanser att bibehålla sysselsättningen inom vissa näringsgrenar, men den kan också betyda att krisen förlänges. Helt säkert är att detta statliga stöd är en subvention till kapitalet. Uraktlåtenheten att ingripa mot den kapitalistiska spekulationen motsvaras av en direkt passivitet från de statliga och kommunala myndigheternas sida när det gäller investeringarna på viktiga fält, där en annan politik kunde ha bidragit till att hejda ökningen av arbetslösheten.

På alla dessa områden har ju statliga och kommunala myndigheter ett helt bestämmande eller när det gäller bostadsproduktionen avgörande inflytande, Det rimliga borde vara att öka aktiviteten på dessa områden när den minskar inom det helt privata näringslivet och arbetslösheten därför växer, I stället har statliga och kommunala myndigheter länge fört en politik som tvärtom förstärkt kristendenserna och ökat arbetslösheten. Det är en märklig, men tydligen helt avsiktlig politik. I folkets intresse har den inte varit. Nu har regeringen långt om länge insett att den måste göra något för att inte ännu mera förlora förtroende bland arbetarna. De åtgärder den föreslår kommer sent och är otillräckliga. Att bostadsstödet för barnfamiljerna byggs ut och att folkpensionärerna får ett tillskott är vårt parti givetvis anhängare av, eftersom vi vid upprepade tillfällen krävt åtgärder i denna riktning. Vi kommer i vanlig ordning att granska de avgivna propositionerna och därefter framlägga våra synpunkter. Subventionerna och de ytterligare skattelättnaderna för företagen är vi däremot motståndare till. De innebär att man ännu en gång söker vältra över krisens bördor på arbetarklassen. Den får ta arbetslösheten. Den tvingas i sista hand betala skattelättnaderna och förmånerna till bolagen. Statsministern sade i sitt inledningsanförande i dag att man måste förändra vad han kallar blandekonomin, dvs. det kapitalistiska samhället. Men vill herr Palme då klargöra för oss på vilket sätt regeringens ekonomiska krisprogram ökar arbetarnas inflytande? Jag kan inte se annat än att man återigen satsar på de kapitalistiska storföretagen i det program som man har lagt fram, De borgerliga partiernas förslag innehåller heller ingenting som på ett avgörande sätt kan säkra arbete åt de många som nu går arbetslösa. Man vill ha ännu större skattelättnader för företagen både genom slopande av arbetsgivaravgiften och genom ytterligare avdrag för investeringar. Samtidigt vill man alltså tillfälligt sänka mervärdeskatten på alla varor, även på utpräglade lyxvaror. Om vi jämför med vårt partis förslag att genomföra en bättre fördelning av skattebördorna genom att helt och permanent slopa mervärdeskatten på livsmedel, så ser vi att det borgerliga förslaget innebär stora skattelättnader för de grupper i samhället som har gott om pengar, som kan köpa dyra varor. Folkpartiledaren har ju också sagt att ett viktigt motiv för honom är att stimulera julhandeln. De borgerliga partierna har länge krävt att de indirekta skatterna ytterligare skall höjas. Om de nu skulle få genom sitt förslag om att tillfälligt sänka momsen, hur mycket kommer den då att höjas med senare — i maj eller när man nu tänker sig? Vilka garantier finns för att inte höjningen blir större än den föregående sänkningen? Och hur inverkar det på levnadsstandarden för stora grupper när denna höjning kommer? Enligt de borgerligas eget erkännande blir det ju då en standardsänkning, som man alltså medvetet vill genomföra någon gång nästa år. En avtalsrörelse har nyss genomförts som sannerligen inte inneburit stora förbättringar för lönarbetarna. Efter det vill de borgerliga partierna gå in och på ett avgörande sätt förbättra vinsterna för bolagen. Vad tror ni arbetare och tjänstemän säger om det, som fått kämpa hårt mot bolagens och Arbetsgivareföreningens nejsägeri? Sedan kan ni tala om att staten inte skall blanda sig i förhandlingarna på arbetsmarknaden, Det är ju det de borgerliga nu vill att den skall göra, och givetvis till bolagens fördel. Samma påpekande gäller i princip också regeringens förslag, även om det inte går lika långt. Till de borgerliga partiernas intresse för åtgärder mot arbetslösheten bör det erinras om att moderaterna och folkpartiet helhjärtat slutit upp bakom den koncentrationsoch snedlokaliseringspolitik som storfinansen och regeringen genomfört. Samma partier har inte endast stött den konservativa ekonomiska politik som regeringen fört utan krävt att denna politik med lättnader för bolagen och nedpressning av reallönerna och konsumtionen skulle drivas ännu hårdare, Deras ansvar för arbetslösheten är sålunda stort. I sak driver de nu samma linje. Det förvånande är bara att centerpartiet helt låtit sig sys in i denna storkapitalistiska säck. Det kan för övrigt inte karakteriseras som annat än politisk humbug när man hävdar att i nuläget lättnader på en gång kan ges åt de kapitalistiska företagen och åt konsumenterna, att man på en gång kan öka företagens profiter och massornas standard. Någon samhällsklass måste betala, och vi vet att det enligt de borgerligas mening inte skall vara kapitalisterna. Herr Helén har återupptäckt Keynes och tror att man löser alla problem med underbalansering av statsbudgeten. Han borde gå vidare och upptäcka att vi nu har ett annat läge än på 1930-talet. Då var det arbetslöshet och fallande priser, nu är det arbetslöshet och inflation. Försök att komma litet längre än till skolböckerna, herr Helén! Och vill ni läsa ekonomiska klassiker, så måste jag påpeka att Marx har en mycket bättre analys av konjunkturrörelsens mekanismer än vad Keynes långt senare förmådde åstadkomma. Enligt vårt partis mening är det trängande nödvändigt att åstadkomma en omfördelning av inkomsterna i samhället. Lönarbetarnas andel, barnfamiljernas andel, låginkomsttagarnas andel måste ökas på bekostnad av bolagens profiter, på bekostnad av de höga inkomsterna och de stora förmögenheterna. Den prisstegring som skett under sommaren och hösten har kraftigt minskat värdet av resultatet i årets avtalsrörelse. När matpriserna på åtta månader ökat med 10 procent, då känns det verkligen i familjernas budget; och matpriserna väntas nu öka ännu mer. Det krav vi ställt i detta sammanhäng är att mervärdeskatten på livsmedel helt skall slopas från den 1 januari. Motsvarande summa vill vi i stället ta ut genom skärpta skatter på stora förmögenheter och arv, på bolagsvinster, på de stora inkomsterna, på reklam osv. Vårt krav är alltså en ändrad fördelning av skattebördan. Maten skall göras 15 procent billigare, vilket framför allt gynnar barnfamiljerna och de lägre inkomsttagarna, I stället skall kapital och stora inkomster beskattas hårdare. Statskassan behöver medel att användas för kampen mot arbetslösheten. Vi anser att rätten till ett meningsfullt arbete för alla människor måste säkras, Det handlar om en grundläggande mänsklig rättighet. Att göra den till verklighet är i det kapitalistiska samhället en kampfråga. Man kan inte acceptera att hundratusentals människor är arbetslösa, undersysselsatta eller engagerade i icke meningsfull verksamhet. Det framstår som alltmera vanvettigt att arbetslöshet och undersysselsättning ökar samtidigt som socialt och mänskligt viktiga områden på ett katastrofalt sätt försummas.

På alla dessa områden behöver mycket uträttas. Här bör de som nu går arbetslösa sättas in. Ur social synpunkt handlar det inte om kostnader, utan om en bättre användning av tillgängliga resurser. Det samhälle som inte kan bereda sina medlemmar meningsfullt arbete är bankrutt. På längre sikt behövs en helt ny lokaliseringsoch näringspolitik med målsättningen att säkra full och effektiv sysselsättning åt varje län utan avfolkning. Första steget måste vara att bygga statliga basindustrier i de nuvarande avfolkningsområdena för att vända den ekonomiska nedgången och åstadkomma en blomstring av näringslivet. Det skall vara industrier grundade på modern teknik och inom områden som utvecklas — verkstadsindustri, elektronisk industri, kemisk och petrokemisk industri. Finansieringen bör ske med medel ur löntagarnas AP-fonder. Enbart den årliga tillväxten av dessa fonder möjliggör mycket stora insatser. De arbetande skall ha ett avgörande inflytande över dessa nya företag. Vi tror givetvis inte att alla problem är lösta i och med att dessa förslag skulle genomföras. Varaktig full sysselsättning kan, som jag redan — Nr 118 konstaterat, garanteras först av en socialistisk planhushållning. Men dessa åtgärder skulle betyda att hundratusentals människor kan beredas arbete. Den politiska kampen för deras genomförande skulle ge ännu flera = =X klarhet om att kapitalismen är otillräcklig och historiskt utlevad. Allmänpolitisk Fru talman! Ingen bestrider naturligtvis att den svenska ekonomin debatt påverkas av vad som händer i andra länder. Men lärdomen av de negativa påverkningar som nu betonas borde ju vara att Sverige skulle söka minska banden med den kapitalistiska världsekonomin, som regelbundet drabbas av kriser, och i stället söka utveckla förbindelserna med den socialistiska världsekonomin som följer planhushållningens principer. I stället vill regeringen och de borgerliga partierna förstärka bindningen till de imperialistiska staterna genom att skapa ”nära, omfattande och varaktiga förbindelser” med EEC. Denna uppbindning går t.o.m. så långt att utrikesministern inför Europarådet hävdat att de europeiska staterna skall rädda dollarn. Samma ståndpunkt framförs av andra företrädare för regeringspolitiken, som menar att Sveriges och andra staters uppgift i den nuvarande valutakrisen är att fylla ut USA:s underskott. Sverige skall alltså enligt denna uppfattning stödja USA:s ekonomi som bl.a. har problem på grund av USA-imperalismens krigiska och brottsliga utrikespolitik. Det är inte särskilt klokt och det är heller inte neutralt. En klokare politik vore att Sverige lossar banden till dollarn bl.a. genom att ta hem sitt guldförråd från USA och i stället placera det på Helgeandsholmen. Vidare genom att skaffa sig ett förråd av främmande valutor, som inte enbart är USA-dollar utan har en fördelning på olika valutor varigenom också kursförluster lättare kan undvikas. Och slutligen och framför allt genom att begränsa förbindelserna med EEC-staterna till det rent handelspolitiska området. Det är på tiden att göra rent hus på både det handelspolitiska och det diplomatiska området med alla rester från det kalla krigets år som fortfarande finns kvar. Till de nödvändiga åtgärderna hör ett erkännande av Tyska demokratiska republiken och av Demokratiska folkrepubliken Korea. Det är oneutralt och orimligt att regeringen istadigt skall vägra att låtsas om att dessa bägge stater existerar sedan många år. När USA nu fått erkänna Kinesiska folkrepublikens existens och dess närvaro i Förenta nationerna — en utveckling som alla fredsvänner måste hälsa med glädje — bör inte den svenska regeringen i de övriga erkännandefrågorna stå kvar som strutsen med huvudet i sanden. Det finns ytterligare en sådan erkännandefråga som snabbt bör få sin lösning. Sverige erkänner fortfarande Saigonjuntan i Sydvietnam även om förbindelserna frusits ned. Detta är orimligt. Saigonjuntan representerar bara sig själv och USA:s intressen i Vietnam. Den är helt beroende av USA:s militära stöd. Saigonjuntan har verkligen inte ”ett rimligt mått av självständighet utåt”, vilket ju är en av minimiförutsättningarna för ett svenskt erkännande enligt regeringens tidigare deklarationer. Därför måste Sverige upphöra att erkänna Saigonregimen. I Sydvietnam verkar en självständig och sydvietnamesisk regering — PRR. Den behärskar fyra femtedelar av sitt lands territorium, Den leder befrielsekriget mot de amerikanska angriparna. Den har folkets stöd. Det måste 47 styrka det sydvietnamesiska folkets befrielsekamp om deras verkliga regering erkännes, Därför bör, fru talman, Sverige snarast erkänna Provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam.

Fru talman! Enligt förhandsrecensionerna skulle det här bli något av en klangoch jubelföreställning för de borgerliga och deras nyvunna enighet. Och herr Bohman tog ju tillfället i akt att tala om mig som om jag huttrade och som om jag var sur, och han drog t.o.m., in Smålands ryttare i sammanhanget. Jag har faktiskt inga sådana känslor.

Jag är inte det minsta sur över att de borgerliga har kunnat enas. Har man skilda uppfattningar, så är det bra om det skapas klara linjer.

Herr Helén riktade kraftiga angrepp mot mig för att jag i TV skulle ha sagt att det behövs inga åtgärder — herr Helén direktciterade det två gånger — men att vi två dagar senare lade fram förslag om dessa omfattande åtgärder. Det är en ganska grav beskyllning, Om påståendet hade varit riktigt, skulle jag alltså i TV medvetet ha vilselett svenska folket, eftersom jag naturligtvis visste att det hade kommit långt i förberedelserna för de åtgärder som föreslogs ett par dagar senare. Men jag menade att förslagen skulle läggas fram för riksdagen. Jag skulle inte sitta och presentera dem i ett sedan länge förberett televisionsprogram. Den hänsynen till riksdagen skall man ta, Detta angrepp hade varit allvarligt — om det hade varit sant. Men jag konstaterar att herr Helén inför kammaren gjorde ett rent falskcitat. Jag sade i stället att vi kommer tveklöst att sätta in åtgärder för att hävda sysselsättningen. Det har vi gjort, och det kommer vi att fortsätta att göra, Jag sade alltså precis tvärtom mot vad herr Helén försökte direktcitera mig från televisionen. Jag tycker att det hör till vanlig anständighet att herr Helén tar tillbaka denna beskyllning. Vi brukar ha litet bekymmer med citatförfalskare. Det är framför allt doktor Gormander som har varit ute på den galejan. Det vore synd om vi nu skulle få parhästar i doktor Gormander och doktor Helén. Sedan var det också en annan sak som var nästan roande. I ett annat avsnitt av mitt anförande vände jag mig ganska skarpt mot de vänsterextremistiska grupper som finns i samhället, och jag sade att de driver en destruktiv kritik mot det demokratiska systemet och att det ur det allmänna testuggandet och snömoset nästan aldrig framkommer några konstruktiva förslag. Men då uppsteg herr Bohman, som kände sig träffad, och anklagade mig för denna skamliga kritik mot det snälla högerpartiet! Det är ju en bekräftelse på den gamla sanning, som jag också var inne på i mitt anförande, nämligen att det finns vissa föreningsband mellan den yttersta högern och den yttersta vänstern. Det var kanske det undermedvetna som där bubblade fram hos herr Bohman och gjorde att han kände sig träffad. Det var alldeles onödigt. Vad jag sade var inte riktat mot herr Bohman. Jag har tillräckligt mycket att kritisera honom för ändå, Men låt mig återvända till herr Helén, som här lanserade sig som en framträdande konjunkturpolitiker. Herr Helén började med att tala om regeringens oerhörda felbedömningar under den tidigare högkonjunkturen, då vi hade fört en för slapp finanspolitik och en för hård kreditpolitik, Det hade ekonomerna sagt. Ja, när man har tillgång till facit kan man naturligtvis i efterklokhetens intresse kritisera. Jag träffade häromdagen en framstående ekonom, som jag frågade vad man borde göra. Han svarade: Min uppgift är att kritisera efteråt, ty då vet man ju vad som står i facit. Det må man göra. Men herr Helén glömde att nämna att i detta den slappa finanspolitikens år lade folkpartiet i riksdagen fram förslag, som skulle ha inneburit en ytterligare försvagning av finanspolitiken med 916 miljoner för budgetåret och 2 185 miljoner för helt år. Och att gräva fram någon fackekonom som kan säga något gott om det torde definitivt överstiga varje folkpartists förmåga. Det var litet av samma sak när herr Helén sedan fortsatte att tala om alla de felbedömningar som regeringen gjort under året. Det är klart att vi följde de internationella organisationerna, där man trodde på en konjunkturuppgång under slutet av året. Det var grundvalen för en optimistisk syn. När en sådan konjunkturuppgång inte kommer får vi sätta in åtgärder — det har vi sagt hela tiden. Men jag har roat mig med — ja, om det var något nöje skall jag låta vara osagt — att titta litet grand på vad oppositionen sade, och det var verkligen inte mycket. Herr Bohman hade i den ekonomiska debatten sju punkter: de handlade om marginalskatter, enskilt sparande, besparingsutredningen och EEC. Inte ett ord om arbetslösheten. Den togs upp ibland. Man kan emellertid säga att det går att gräva fram uttalanden från oppositionen som stämmer med alla tänkbara konjunkturlägen vid olika tillfällen, och det gör det ju rätt så bekvämt. Men det väsentliga är att det just inte förekommit några allvarliga krav på lättnader. Man följde regeringens politik och kom med några förslag i marginalen, Man sade att vi skulle släppa investeringsfonderna, och det har vi gjort, att vi skulle sänka räntan, och det har vi gjort, och att vi skulle lätta kreditrestriktionerna, och det har vi gjort. Men någon annan finanspolitik kom man inte med, Herr Fälldin sade vid den ekonomiska debatten i mars: ”När det så gäller finanspolitiken är vi fullt överens med finansministern om att vi måste behålla en stram politik under åtskillig tid framöver.” Och när vi stod här i maj fjädrade sig nästan alla oppositionspartier med att säga: Vi har en precis lika stram budget som regeringen. I mittenpartiernas gemensamma reservation om den ekonomiska politiken fanns ett konkret krav: en utredning för att begränsa den offentliga sektorns arbetskraftsbehov. Jag anser att om ni nu hade en annan och klokare bedömning än regeringen — vi hade vår och därför drog vi inte på hårdare i våras; vi drog på ganska hårt men inte hårdare ändå — så skulle ni väl ha förordat en annan politik. Annars har ni ju en mycket cynisk uppfattning. Det skulle ju betyda att ni med öppna ögon gick in i den här situationen. Men tittar man på förslagen till riksdagen så finner man att det är små marginella justeringar ni föreslagit. Och när vi sedan under sommarmånaderna drog på hela arsenalen stod ju oppositionspartierna som passiva iakttagare; då drog vi på hela den selektiva politiken. Det tillhör mytologin här att regeringen ingenting har gjort förrän den 14 oktober, då riksdagen samlades och vi kom med en stencil; jag trodde stenciler var något ärofullt efter gårdagens stencil, men det gör detsamma. Alla de åtgärder som jag redovisat har vi alltså dragit på. Område efter område har vi gått igenom för att se vad man kan göra. Försvarets område: byggnadsobjekt har tidigarelagts för 115 miljoner, industribeställningar till TEKO-industrin för 30 miljoner. På socialdepartementets område har byggnadsarbeten startats vid ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter. Regeringen har delat ut lån till daghem i förskott för att de skulle komma åt dem tidigare. På kommunikationsdepartementets område har affärsverken lagt ut extra industribeställningar för 25 miljoner, investeringar i affärsverk har tidigarelagts, t.ex. i televerket 70 miljoner. På vägområdet anvisade riksdagen i våras 225 miljoner för beredskapsarbeten utöver de ordinarie anslagen. Regeringen har låtit AMS och vägverket starta vägbyggande som beredskapsobjekt för ytterligare 310 miljoner. Det gör ett extra vägbyggande på en halv miljard i år. På skolområdet har investeringsramen för skolbyggandet ökats i två etapper med 100 miljoner. 5 000 nya elevplatser har inrättats vid yrkesinriktade studievägar på gymnasiet. På handelsdepartementets område: TEKO-beställningar för 20 miljoner, påslag för exportfrämjande åtgärder för glasoch TEKO-industrin. På inrikeshuvudtitelns område har anslaget till beredskapsarbeten utöver 14-oktoberpaketet ökat med 425 miljoner och till den ökade arbetsmarknadsutbildningen med 75 miljoner kronor. På industridepartementets område har Vattenfall fått bygga distributionsanläggningar och annat för närmare 40 miljoner kronor. Därtill kommer en rad smärre byggnadsobjekt på fastighetsfonden för 80 miljoner. Detta är bara sådant som går utöver allt det andra som jag redan nämnt här i dag. Det har vi hållit på med i sommar, då det inte hördes något från oppositionen, Det finns naturligtvis ett slags principiell ideologisk förklaring till det, som herr Bohman i dag i sin glädje utvecklade: Det här är ju tillfälliga arbeten, det är inte någonting permanent. Det låg något nedlåtande i det han sade om arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten. Men om vi i en konjunkturavmattning satsar 500 miljoner kronor extra på vägarna, är de människor som bygger dessa vägar inte sämre än de som bygger på ordinarie anslag. Om vi får tillfälle att röja upp med reningsverk och miljövårdsanläggningar för beredskapspengar är de människor som bygger dessa anläggningar inte sämre än de som bygger andra. ”Tillfällighetsarbetare”! Nej, det är människor som gör ett nyttigt produktivt arbete för vår gemensamma framtid, ”De som går i utbildning är egentligen arbetslösa”! Ja, men titta då på vår arbetsmarknad! Vad är det fråga om och vilka är det som har svårt? Det är ungdomar som inte har någon utbildning alls. Nu får vi chansen att ge dem en yrkesutbildning, så att de kan känna sig hemma i industrin på ett annat sätt. På bara en månad kom ytterligare 28 000 kvinnor ut på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatserna gör att de kanske efter många år i hemmet får en chans till en yrkesutbildning, innan de träder ut på arbetsmarknaden. ”Tillfälliga åtgärder av beredskapskaraktär”! Nej, det är sätt att bygga en bättre framtid, sätt att utnyttja en ledig kapacitet för att stärka vår långsiktiga ekonomi. Det är inte konstigt att ni tycker att regeringen ingenting har gjort, eftersom det är just mycket sådant som vi har gjort men som för en högerfilosof ter sig som något konstigt, när man i stället kan sänka skatten för bolagen och för de högre inkomsttagarna. Så kom herr konjunkturfilosofen Helén och undervisade oss på ett för honom nytt område. Han sade att det här med Wigforss och Keynes hade vi egentligen inte begripit. Det är inte alls så att vi fört något slags försiktig tjugotalspolitik. Det var det 1920-talets borgerliga regeringar som gjorde — de förde en försiktig politik. Då sade vi, att nu skall staten sätta i gång allmänna arbeten och låna pengar till det genom att öka budgetunderskottet. Det var den nya sysselsättningspolitiken i ett nötskal, och det gör vi nu. Vi arbetar med ett underskott i statens budget som ökar, Det är riktigt — det skall öka. Det är oerhört mycket större än vad finansministern gick ut med vid årets början, Det är i dag uppe i fyra miljarder, och det kommer säkerligen rent automatiskt att öka innan detta budgetår är över — den gissningen gör jag på grundval av tidigare erfarenheter. Det underskottet uppstår bl.a. på grund av en kraftig förstärkning av arbetsmarknadspolitiken. Men det är åtgärder som snabbt ger effekt och som vi i ett annat ekonomiskt läge snabbt kan dra tillbaka. Däremot är vi försiktiga med att låna — att man lånar är innebörden av ett budgetunderskott — till långsiktiga utgiftsåtaganden. Vi går inte ut och lovar en rad på sikt kostnadskrävande reformer eller skattesänkningar i ansvarslös förhoppning om att det kan vi nog låna till också nästa budgetår och det därefter och det därefter. De konsumtionsstimulerande åtgärder vi föreslagit är en tidigareläggning av reformer som ändå skulle ha kommit: en förbättring för pensionärerna och för barnfamiljerna, Men hur vill de borgerliga använda ett i dag motiverat budgetunderskott? Jo, till skattesänkningar! Därmed vill man stimulera konsumtionen. Men stimulerar man konsumtionen på det sättet går en del omedelbart till importvaror, och det skapar inga sysselsättningstillfällen här hemma. Vi vill stimulera konsumtionen först och främst genom att skapa sysselsättningstillfällen här hemma som ger folk inkomster och därmed möjligheter att köpa mer. Det var bl.a. detta vi lärde oss av Wigforss, och det är det vi tillämpar nu. Då växer budgetunderskottet, och det är i och för sig klokt i dagens läge. Men det finns naturligtvis en gräns för hur långt man kan späda på ekonomin. Med all reservation för att prognoser är svåra att göra och för att man många gånger blir bränd visar konjunkturinstitutets bedömning att vi nästa år får en produktionsökning på en bit över tre procent, en ökning av den privata konsumtionen med 3 å 4 procent och en ökning av sysselsättningen till 1970 års nivå. Det är alltså prognosen för 1972. Om vi utgår ifrån att den håller och sedan spär på med ytterligare 4 miljarder kronor eller mer, vad händer då? Det blir en överlikviditet, som medför en ökad import, varigenom det bytesbalansöverskott raseras som vi har lyckats bygga upp. Redan med vår politik får vi ett mindre underskott i betalningsbalansen, och med de borgerligas förslag skulle underskottet dramatiskt öka. Vi vet att när konjunkturen går uppåt ökar importbehovet i den svenska ekonomin. Näringslivet vill bygga upp sina lager och skaffa maskiner, Enligt de borgerligas filosofi skulle vi gå in i den konjunkturuppgången med ett kraftigt underskott i betalningsbalansen. Vill vi undgå det, får vi dra till med en stenhård kreditpolitik. Det räcker inte ens med finanspolitiska åtgärder. Sådant är de borgerligas förslag samtidigt som herr Bohman påstår att inflationen lurar om hörnet. Jag är inte beredd — det är innebörden i ert förslag — att med berått mod driva ut detta land i någonting som kan bli en mycket allvarlig valutakris. Det är då inte fråga om små justeringar inom ramen för flytande växelkurser. Jag vill inte vara med om att stimulera en så hög likviditet i vår ekonomi att vi, när konjunkturen går upp och påfrestningarna på vår valutabalans kommer, hamnar i en krissituation. Det är bortom all partipolitik och med djupt allvar som jag säger detta. Den situationen hoppas jag att vi skall kunna frälsa er ifrån, särskilt när läget är sådant att vi har för hög arbetslöshet. Ändå har vi den högsta sysselsättningen i världen bland den vuxna befolkningen, och prognoserna tyder på att vi nästa år skall vara tillbaka till 1970 års nivå. Varför skall vi då med berått mod förstöra vår ekonomi? Man frågar sig vad orsaken är till detta. Moderata samlingspartiets motivering förstår jag väl, men vilken är centerpartiets motivering? Det väsentliga i de borgerligas paket är en sänkning av momsen med 4 procent. Vårt paket innebär en påspädning med 2 miljarder kronor, och det borgerliga förslaget betyder ytterligare 3,5—4 miljarder kronor. I dag fick vi reda på att varje parti dessutom kommer att tråda sin egen vals. Centern begär ökade barnbidrag, ökade väganslag m, m., Då blir allt ännu värre, Hur kan man försvara ett sådant handlande?

Vad som sedan har hänt är att han också har fått hela vårt förslag på 2 miljarder, och så prutar han visserligen 1 procent men lägger 4 procent ovanpå det. Det är komplett i strid med vad centern sade för ett par veckor sedan. Likadant säger man i motionen, att huvudvikten i ett åtgärdspaket måste läggas på de mera direkt sysselsättningsstimulerande åtgärderna. Men huvudpunkten i det borgerliga papperet är en momssänkning på 4 procent. Man säger att det här naturligtvis är en nöt att knäcka och att ingen vet hurudan utvecklingen blir; ingen vet nu hur länge åtgärderna skall ligga kvar, och det är därför meningslöst att räkna. Det är just en fin konjunkturpolitik! Man måste väl ändå göra en konjunkturpolitisk bedömning. Man kan helt enkelt inte hålla på att plocka momsen och arbetstagaravgifterna av och an från månad till månad. Om sju månader är man uppe i 3,5—4 miljarder kronor. Säkerligen tar det en månad, och sedan kanske en månad till, och då slipper man säga att det ligger någon tanke bakom. Men det här, som absolut skulle kräva en mycket hård priskontroll, kan man inte ändra vecka för vecka. Man beskyllde på sin tid folkpartiet för kvartalspolitik, och vi skall väl inte gå tillbaka till en månadspolitik. Herr Fälldin sade, att detta var en procedurfråga. Jag hade oerhört svårt att följa det resonemanget, men förslaget gick på sätt och vis ut på att det var vårt fel att centern hade hamnat i knäet på högern — nu moderaterna; det var bråttom, och man måste vidta åtgärder snabbt. Ja, men när skulle snabba åtgärder kunna sättas in i det där paketet som kom i går? Att man kan behandla ett sådant paket utan att ta någon som helst hänsyn till de andra åtgärder som föreslås och utan att binda sig för dem, kan jag förstå om man uppfattar det som ett alternativ till regeringsförslaget, men om det bara ligger ovanpå, måste man ju ha en samlad bild. Man kan inte isolera det förslaget från övriga åtgärder. Och hur mycket snabbare skulle det kunna gå med proceduren? Så hade herr Fälldin ytterligare en motivering, nämligen att det är en stor framgång att moderaterna nu accepterar en aktiv konjunkturpolitik. Herr Fälldin anser sig sålunda ha gjort en historisk insats genom att ha fått moderaterna att gå med på en paketlösning för att bekämpa arbetslösheten, men det är litet tunt ändå för att försvara en ny politik av samarbete med moderaterna. Jag undrar om herr Fälldin är på det klara med vad han har varit med om. Moderaterna kan självfallet vara med på en aktiv konjunkturpolitik, om den nämligen består i en sänkning av företagens skatter och banar väg för den skattesänkning för högre inkomsttagare som moderaterna alltid har kämpat för. Tacka för det! Det var intressant att veta att man här har kopplat på en momssänkning på 4 procent och en sänkning av arbetsgivaravgifterna på 2 procent. Herr Hermansson har rätt i att detta är att komma i efterhand och försöka justera resultaten av avtalsrörelsen, som har kommit för högt, och det skall inte staten göra. Herr Bohman sade att en stor framgång var att man fått de andra partierna att skriva på att det skulle företas en förutsättningslös utredning om skattepolitiken och en indexreglering av skatterna. Om detta var en stor framgång för moderaterna, måste det alltså vara en framgång för den gamla högerskattepolitiken — annorlunda kan inte uttalandet tolkas. Och där sitter Fälldin i högerburen, Vad är det då som skiljer oss? Om man har en avvikande uppfattning är det lika gott att man redovisar den, Vårt synsätt präglas enligt vår mening av omsorg om vår framtida ekonomiska balans. De borgerliga vill utöver de kraftiga stimulansåtgärder som redan vidtagits försvaga statens finanser med ytterligare 4 000 miljoner kronor genom att sänka skatten för företagen och genom att öka konsumtionen. Vi är alltså inte beredda att ta ansvaret för en sådan ekonomisk politik, Ni vill sprida ut denna väldiga stimulans över hela fältet. Vi vill att åtgärderna skall inriktas på att hjälpa dem som mest behöver stöd, dem som inte har arbete, barnfamiljerna, pensionärerna. De borgerliga litar till andra åtgärder. Om bara företagen får tillräckligt stora skattesänkningar och konsumtionen stimuleras skall marknadskrafterna se till att de arbetslösa bland de äldre, kvinnorna och ungdomarna får arbete, Det är inte så. Jag kan påstå att marknadskrafterna inte har löst deras problem hittills; tvärtom har de i viss mån skapat dem, Gynnar en momssänkning och en avskaffad arbetsgivaravgift våra svårast drabbade regioner och befolkningsgrupper? Bland dem som i september var anmälda arbetslösa var en tredjedel över 60 år. De äldre var en stor grupp av arbetslösa även under förra årets högkonjunktur. Att vi hade inflation och stor efterfrågan på arbetskraft löste inte deras problem, De företag som ni vill ge skattelättnader anställde inte de äldre, trots att företagen hade goda konjunkturer. Trots att företagen var lönsamma, betraktades de äldre som olönsamma, och det var nödvändigt för samhället att gå in med en lagstiftning. Den gick moderaterna delvis emot. Men ingen tror på att man kan ta bort en miljard av företagens skatter med motiveringen att man därmed avskaffar en arbetslöshet som till en tredjedel utgöres just av äldre människor över 60 år. Eller ta en arbetslös i Norrland! Hur mycket jobb får han, om momsen sänktes eller arbetsgivaravgiften tas bort för de stora företag som i huvudsak är lokaliserade till Sydoch Mellansverige? Eller ta rent konkret de företag som är där uppe, de som arbetar med malmen och skogen, Det är dem som sysselsättningen i Norrbotten beror på. När importörerna av malm och massa utomlands avvecklar sina lager och inte ens tar dit kvantiteter som de beställt, då hjälper det inte med en konjunkturstimulans i Sverige. Det hjälper inte de företag som utgör ryggraden i hela Norrlands försörjning. Då går vi in för att försöka hjälpa dem att klara en lageruppbyggnad tills konjunkturen vänder. Då ger vi dem ett rejält handtag genom att försöka styra dit lån så att de kan bygga ut inför bättre tider. Då hjälper vi dem, om de följer den kloka regeln att investera under lågkonjunktur. Hur påverkas dessa företag av moms och sänkt arbetsgivaravgift? Det är de strukturproblem i Norrlands inland som herr Fälldin talade så vackert om, men mot bakgrunden av vad som har hänt var det nästan patetiskt. Här har ni nu lagt er ombord med ett program att sänka momsen och arbetsgivaravgiften och därmed försvaga statens ekonomi med 4 miljarder. Dessutom framför ni ett skattesänkningsprogram som väckt jubelrop hos moderaterna. Genomför det då! Hur mycket pengar blir det då över för att stödja kommunerna inom fattiga delar av landet, som staten kunde göra? Hur mycket pengar blir Nr 118 det över för att stödja regionerna? Vad är det för mening med att Onsdagen den uppställa stora och vackra befolkningstal: så och så mycket folk skall det 3 növember 1971 bo på olika platser? Visst kan vi göra det! Det ser vacker ut på papperet, — —— — men om man gör sig av med pengarna, så att man inte har några medel att Allmänpolitisk sätta in för att hjälpa till att uppnå de befolkningstalen, vad gör man då? «debatt Det som herr Fälldin sade om strukturrationaliseringens problem var i och för sig vackert, och jag tror att det är ett av våra verkligt stora samhällsproblem, men hans uttalande var ett maktlöst ropande ur högerburen — efter vad vi har hört i dag. Dagens arbetslöshet måste bekämpas med en rad olika åtgärder. Låt mig ta några exempel till. När konjunkturen går ned är det kvinnorna, de handikappade och befolkningen i skogslänen som drabbas hårdast. Dem hjälper vi inte med generella metoder. Dem måste vi hjälpa direkt. Under alltihop ligger ständigt strukturproblemen, och vi måste således försöka gripa oss an arbetslöshetsproblemen så att vi också kan klara något av strukturproblemen — det är något av vår filosofi. Det är bakgrunden till den selektiva politiken, som den kallas, dvs. de direkt sysselsättningsstödjande åtgärderna, och det är därför vi inte går in för det här allmänna spridandet av köpkraften. Därigenom får vi möjlighet att gemensamt besluta var beredskapsarbetena skall sättas i gång — nämligen där folk är arbetslösa och där det finns någonting positivt att göra — var byggandet skall öka, vilka industribeställningar som skall tidigareläggas. Då vet vi att de grupper som har det besvärligast får stöd till sin sysselsättning, och vi kan rikta in utlåningen på de mindre och medelstora företagen, på de expansiva industrierna och på de branscher som befinner sig i ett omställningsskede. Då kan de få ett framtidsinriktat stöd. I grunden finns något av en ideologisk skillnad. Vår politik bygger på principer och värderingar som vi sedan länge företrätt — alltsedan 1930-talet — i strid med de borgerliga. Nu säger ni: vi är med om en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men ni handlar tvärtemot! Där finns den borgerliga inriktningen på konsumtion, bl.a. herr Heléns ständiga tal om julhandel. Där finns också socialdemokratins satsning på långsiktiga industriinvesteringar. Där finns den borgerliga uppfattningen att insatserna skall spridas generellt: till både lönsamma och icke lönsamma företag; både till människor med en slant på banken och till dem som aldrig har en chans att få låna på bank. Vi koncentrerar våra insatser till de utsatta grupperna i samhället. Slutligen är det ingen människa som vet om de borgerliga skattesänkningsförslagen får någon effekt — i varje fall är det en högst osäker effekt, men däremot är riskerna stora för importspridning och mycket annat. Våra åtgärder får effekt direkt för hundratusentals människor. Det här är en principiell skillnad och den kunde vara värd att diskutera om man hade ungefär likvärdiga alternativ och sade: Så här mycket är vi beredda att satsa och vi vill sätta in de insatserna på det och det sättet. Men så är det inte.

Det är enligt min mening icke förenligt — och det är trots allt den viktigaste skillnaden i dag — med ansvaret för Sveriges ekonomi. Vi skall satsa på att häva arbetslösheten, öka sysselsättningen, men vi skall slå vakt om slagkraften i vår ekonomi. Vi skall inte med öppna ögon rasa in i en inflation. Vi skall inte med öppna ögon bädda för en försämring av bytesbalansen och för en valutakris, Vi skall lösa frågan om dagens åtgärder så att vi står bättre rustade i morgon, Där ligger kanske den avgörande skiljelinjen.

Fru talman! Först några ord om industrioch kroppsarbetarna, som statsministern berörde i sitt huvudanförande. Det är en i mitt tycke mycket glädjande deklaration som statsministern gjorde. Jag vill till det bara säga att statministern och hans parti får ett bra tillfälle att ge uttryck för dessa värderingar vid behandlingen av en motion på detta område som jag har avlämnat till årets riksdag. Får jag sedan anföra att det skulle vara ett tecken på att man angriper dessa frågor med allvar om vi kunde ena oss om att sopa undan den kvardröjande felaktiga värdering som tar sig uttryck i att just kroppsarbetarna skall vänta till 67 år med att få sin pension, Det är rimligt att vi tar bort en sådan värdering och lagstiftningsvägen låter 65 år få gälla som ålder för rätt till full pension.

Sedan kan man naturligtvis stå upp och anmärka att om vi nu gör en generell insats, t.ex. tar bort arbetsgivaravgiften, så kommer det både onda och goda till del, både rika och fattiga. Vidare kan man säga: Vad betyder detta i de svagare regionerna? Hur är situationen egentligen? Hur ofta är det inte i dessa regioner man hittar underleverantörerna till de stora, Vilka är det som får känna av det när de stora får svårigheter? Man stryper orderingången till underleverantörerna och där får vi problemen, Det är bara att notera de vittnesbörd som ständigt kommer fram. Är det egentligen något fel i att man i denna konjunktursituation, där företagen dels upplever en ren konjunktureffekt, dels upplever struktureffekter, ger dem ett handtag jämnt över så att de får ytterligare tid på sig att se över hur man skall angripa problemen och går stärkta ut ur svårigheterna? Är det icke till fördel att den vägen öka företagens förmåga att bibehålla så många sysselsatta som möjligt? Visst har vi importrisker. De finns med i de av regeringens egna förslag som redan är utlösta, t.ex. stimulansen till maskininvesteringar. Ofta verkställs sådana investeringar genom import. Visst påverkas importen den vägen, men jag säger utan vidare: Om importen är ägnad att förbättra läget inför framtiden skall man inte tveka att tillfälligt ta en underbalan sering, ty då går man stärkt ur situationen. Vi har visserligen byggstimulansen som i huvudsak ger svensk sysselsättning, men om vi genom generella åtgärder får detta nya intresse och företagen bygger upp sin styrka så är en sådan tillfällig påfrestning ingenting att vara rädd för. Däri ligger en fördel om man genom att vi ökar byggstimulansen kan gå stärkta ut ur dagens svårigheter. Här står landets statsminister och säger utan vidare att sju månader är realistiskt att räkna med. Här försöker man alltså ena timmen i sina kommentarer göra gällande att indikationer från konjunkturinstitutet visar att vi är på väg upp. Andra timmen stär statsministern här och säger att det är rimligt att räkna på sju månaders sikt. Om man i regeringen räknar med att vi skall ha kvar denna lågkonjunktur i sju månader, är detta ett ytterligare skäl för att sätta in kraftfulla åtgärder. Inga detaljresonemang i världen kan ändra fundamentala fakta. Vi har under sommaren i föredrag, på kongresser osv. noterat utvecklingen och markerat att åtgärder borde vidtas. Vi väckte våra motioner och regeringen gjorde en presskommuniké. Vid remissen av motionerna framhöll jag för min del att det under inga förhållanden fär hända att partierna gräver ned sig i sina skyttegravar — här krävs det en bred lösning. Jag respekterar till alla delar att statsministern i stor utsträckning tar ledning från sitt parti. Jag upplever det för egen del som en självklarhet alt i stor utsträckning vägledas av vad de beslutande instanserna i vårt parti säger. Men jag säger samtidigt att man ibland kommer till vissa situationer, där man har en skyldighet inte bara mot partimedlemmarna utan framför allt mot alla de människor som är oroade av denna situation att inte först och sist visa den egna flaggen utan verkligen försöka gå in i en diskussion. För att markera det avstod jag i denna debatt från att granska de andra förslagen och inbjöd till bred diskussion. Vad har hänt? Socialdemokraterna, regeringspartiet, har icke velat göra något för att få i gång denna diskussion. Det är en procedurdiskussion, säger statsministern. Ja, är det en procedurfräga att man bryter ut det som är möjligt att göra nu och behandlar det med förtur? Beträffande den finanspolitiska bedömningen måste väl regeringen känna till vilken finanspolitisk påfrestning dess eget paket medför. Ta med den i beräkningen, så skall ni finna att denna bedömning går att dela! Jag har för min del när regeringen och regeringspartiet inte velat diskutera inte tvekat att fortsätta debatten. Jag upprepar: Jag står för innehållet i den kommuniké som utfärdades i går. På samma sätt som när vi resonerat oss samman med socialdemokraterna stär jag min vana trogen inte efteråt och värderar och granskar — jag överlåter det åt de andra. Ursprungshandlingarna är kända, innehållet i den gemensamma kommunikén är också känt. Andra kan granska innehållet.
Fru talman! Herr statsministerns polemik riktade sig dels bakåt, mot den konjunkturbedömning vi på vär sida gjorde och dess förhållande till verkligheten, dels framåt, mot vad som nu skall göras. Jag skall försöka att ägna mig huvudsakligen åt det viktiga, dvs. det som syftar framåt, men jag måste först ta upp två saker. Med anledning av att herr statsministern säger att vi inte skulle ha varnat i tid och inte skulle ha gjort en konjunkturbedömning som svarar mot verkligheten, vill jag hänvisa till vad jag sade i denna kammare den 19 januari i den stora allmänpolitiska debatten: En konjunkturavmattning har redan börjat märkas. Regeringens politik har försatt oss i ett besvärligt läge. Vi kommer att särskilt inrikta oss på vad som kan göras för att mildra de växande svårigheterna på arbetsmarknaden, som med all sannolikhet blir särskilt besvärande inom byggnadssektorn samt för äldre löntagare. Jag upprepade detta med växande styrka den 22 mars, den 19 april, den 4 maj, den 18 juni, den 9 juli och den 24 augusti. Den 19 maj sade de tre oppositionspartierna i en gemensam reservation i finansutskottet följande: ”Vad som nu främst oroar är ökningen av arbetslösheten. Med hänsyn till de säsongmässiga variationerna i arbetskraftsefterfrågan kan man befara att arbetslösheten blir mycket omfattande under vintern 1971/72, om inga särskilda åtgärder vidtas. — — — Det finns emellertid samtidigt under alla förhållanden anledning att räkna med en ganska långvarig avmattning i den ekonomiska aktiviteten, om ytterligare lättnader inte vidtas i den ekonomiska politiken.” Vår bedömning stämde alltså med verkligheten — tyvärr. Sedan gjorde herr Palme ett stort nummer av det referat som jag gav av hans TV-intervju den 12 oktober, då enligt min uppfattning statsministern hävdade att det inte behövdes några åtgärder utöver vad regeringen redan har gjort. Jag var då i Amerika, men jag har fått intervjun refererad och har en utskrift av den som jag läst både nu och tidigare. Under hela intervjun tillbakavisar statsministern oavbrutet intervjuarnas frågor om det behövs några åtgärder. I slutet av intervjun säger statsministern att om regeringen anser — syftande på framtiden — att det behövs något, så skall den göra någonting. Det här var i ett improviserat avsnitt av mitt anförande, beroende på att statsministern bröt mot debattreglerna och gick upp först. Om detta framstod som ett direkt citat, så ber jag om ursäkt. Jag tror däremot inte att jag behöver befara att statsministern kommer att be om ursäkt för alla de ovederhäftigheter som fanns i hans anförande. Det viktiga är nu vad som skall göras. Herr Palme låtsas för hundrade gången att konjunkturuppgången står för dörren, men konjunkturinstitutets rapport ger ju mycket litet stöd för en sådan uppfattning. I själva verket är prognosen för industrisysselsättningen under 1972 ogynnsam. Mätt i timmar räknas den till 95,5 i jämförelse med talet 100 för 1971. På grund av arbetstidsförkortningen blir den mätt i antalet anställda något högre — 98,8 mot 100. Det visar att generella åtgärder med kraftig verkan fortfarande behövs. Herr Palme ironiserade i sin replik över kravet på uppmärksamhet över konjunkturens utveckling som gjorde att både herr Fälldin och jag redovisade behovet av att månad för månad följa utvecklingen. Men det är ju just denna uppmärksamhet på förändringen i läget som ni har missat, och vad herr Palme uppenbarligen är orolig för är att regeringen än en gång skall misslyckas. Han anser att det skulle bli så förfärligt svårt att strama åt igen, när det ögonblicket kommer, och att stora budgetunderskott nu med nödvändighet skulle leda till inflatorisk utveckling senare. Detta är ingenting annat än ett förord för en helt orörlig ekonomisk politik. Om man av rädsla för att inte kunna strama åt när det behövs avstår från att späda på köpkraften medan arbetslösheten är stor, då har man ju avsvurit sig den aktiva konjunkturpolitiken, och då blir den lätt karikerade bilden av herr Palme som en pånyttfödd 20-talspolitiker befogad. Men nog hörde väl herr Palme tydligt att det fanns vissa inslag av skämt i den jämförelsen? Det finns en förklaring till herr Palmes inställning här i dag. Den regering som han själv leder har vid flera tillfällen visat att den inte klarar uppgiften att anpassa konjunkturpolitiken till själva verkligheten. Vi kommer, nu liksom tidigare, att driva på. Vi har gjort den avvägning som vi finner motiverad. Det är kraftiga åtgärder därför att människorna som drabbas av arbetslösheten helt enkelt inte accepterar att de som har ansvaret för den ekonomiska politiken i landet inte skulle göra det som är nödvändigt att göra. Det blir historikernas uppgift att sedan bedöma vilken effekt de olika förslagen skulle ha kommit att få. När vi nu har det så förträffligt att det finns nationalekonomer som inte yttrar sig förrän de tittar i facit, så kommer både vi och regeringen att bli betygsatta. Men, som herr Fälldin sade, vi har gjort vår bedömning och vi står för den, Vi tror att man först om dessa generella åtgärder genomdrivs kommer att kunna trygga sysselsättningen. Och att minska arbetslösheten är verkligen värt mödan och besväret att höra herr Palmes otidigheter.

Fru talman! Jag vill först rikta kammarens uppmärksamhet mot statsministerns minst sagt försåtliga sätt att argumentera. Först kallar han mitt parti för högern — det tar tydligen lång tid att lära i kanslihuset. Sedan antyder han att det är fråga om ”yttersta högern”, och så gör han gällande att det alltid har förelegat föreningsband mellan yttersta högern och yttersta vänstern. Därpå slår han sig för sitt bröst och talar om citatförfalskning. När han själv sysslar med verklighetsförfalskning! Det är beklämmande, herr Palme, och det slår tillbaka mot herr Palme själv. Hela argumentationen mot oss i övrigt för passivitet under året tyder också på att man inte läser innantill i kanslihuset. Läs reservationen i finansutskottet! Där upptas olika punktåtgärder för att komma åt den arbetslöshet som vi redan i våras varnade för. Läs de uttalanden som jag gjorde i juni, i juli, i augusti och i september! Och så blir vi beskyllda för passivitet. Vad kunde oppositionen göra under den tiden mer än att göra uttalanden? Vi är hänvisade till att kritisera och att göra uttalanden. Det första tillfället vi hade att åstadkomma något konkret var när riksdagen började och då utnyttjade vi en undantagsbestämmelse för att lägga fram våra motioner. Passiva har vi inte varit. Det är regeringen som varit passiv och avvisat alla generella åtgärder som regeringen alltid gör så fort de generella åtgärderna får positiva konsekvenser för konsumtion och enskilda människor. Men när det gäller att höja skatterna, då avvisar man inga generella åtgärder, då använder man dem gärna för att påverka konjunkturerna. Men när konjunkturerna svänger åt andra hållet, då har man inget till övers för generella metoder. Vad skall nu göras? Jo, man måste handla, inte bara hoppas, hoppas på att det så småningom skall bli bättre. Jag är rädd för inflation, säger statsministern. Ja, vem är inte rädd för inflation? Därför gäller det att vidta sådana åtgärder som man kan häva omedelbart då konjunkturen svänger. Ni har varit rädda för inflation säger ni. Ni har avstått från att handla i ett läge som successivt har förvärrats. Varje steg som vidtagits av regeringen har varit ett steg i efterhand, när utvecklingen tenderat att löpa förbi er, då ni har tvingats att göra någonting. Varje uttalande har ackompanjerats av orden: Det finns ingen anledning till oro. Konjunkturen kommer att vända. Ni har handlat mot alla råd från den ekonomiska expertisens sida, och sedan gör herr Palme gällande att en av anledningarna till att han var ”sur” i dag över att oppositionen enats om ett paket var att det var ”ansvarslöst”. Då skall beskyllningen för ansvarslöshet riktas mot många andra, mot den samlade ekonomiska expertisen, mot LO:s ekonomer, mot LO:s egen ordförande som har förordat åtgärder av generell natur för att få i gång efterfrågan och stimulera investeringar. Hur känns det egentligen — ibland undrar man det — hur känns det att alltid ha rätt, herr Palme, att alltid känna, alltid tycka att man har rätt? Gör det inte ont ibland, om ni någon gång tänker på de misstag som även herr Palme och regeringen gjort i det förflutna? Gör det inte ont att gå ut och tala om att ”vi har rätt”, att ”vi vet bättre än alla andra” när man ändå borde vara medveten om sitt ansvar för den inflationistiska utveckling som är en av orsakerna till det läge som vi i dag befinner oss i? Läs Assar Lindbäck och läs andra av era partivänner som kan ekonomi! Finansministern skrattar. Är det av förtjusning över vad Assar Lindbäck säger, eller ligger det någon sorts ringaktning av Assar Lindbäcks förmåga att göra ekonomiska bedömingar? Det kan vi kanske få reda på senare. Alla har inte förlorat minnet, statsministern! Jag apostroferade här för en stund sedan den förmån som vi har att leva i ett fritt land, och jag skulle kunna travestera det med att säga att vi lever i ett fritt land där en statsminister tydligen får vara hur ovederhäftig som helst. Det kunde möjligen vara statsministerns egen sak, men det är det inte, därför att vad statsministern säger och vad statsministern gör påverkar ytterst de enskilda människornas trygghet, de enskilda människornas upplevelse av sin situation, deras bedömning av framtiden. Och det tycker jag att man inte har rätt att glömma bort när man går till anfall på det sätt som statsministern gjorde för en stund sedan.

Fru talman! Herr Helén sade i ett tidigare anförande att en viktig orsak till krisen och arbetslösheten är att det inte lönar sig att göra riskvilliga satsningar, och en mycket viktig uppgift för folkpartiet — och jag förmodar för alla de borgerliga partierna — ansåg han därför vara att förbättra och stabilisera företagens lönsamhet. Om man tittar på det material som konjunkturinstitutet lagt fram verkar dessa påståenden en smula tvivelaktiga. Nettoinkomsterna av kapital ökade mellan 1969 och 1970 med 38 procent och 1970/71 förutses en ökning med 24 procent. Samtidigt vet vi att under det år som vi nu upplever har det skett en nedpressning av konsumtionen vilket drabbar de vanliga människorna i samhället. Man har visserligen en liten ökning av livsmedelskonsumtionen, totalt med en halv procent, men samtidigt en befolkningsökning av en och en halv procent. Även livsmedelskonsumtionen har alltså pressats ned under detta år. Vi har fått uttryck för kapitalismens vanliga cynism: de som arbetar och skapar nyttigheterna får sänkt levnadsstandard, medan de som har arbetsfria inkomster av kapital får en ökad vinst. Fru talman! Det finns litet olustiga inslag i denna debatt. Alla försäkrar från talarstolen att de vill föra fram program och genomföra åtgärder som kan ge arbete åt alla och skapa full sysselsättning, men det väsentliga som åhörarna får ta del av är anklagelser för citatförfalskning och verklighetsförfalskning. Vi har då kommit en bra bit från de problem som vi borde diskutera och som borde lösas. Det finns nämligen sådana problem. Jag vill ta upp en långsiktig fråga som berördes av statsministern i hans anförande och som är utomordentligt viktig. Den gäller hela synen på samhället. Han framförde som en viktig uppgift att förändra gränserna för vad han kallar blandekonomin och vad jag kallar det kapitalistiska systemet och menade att politiken måste inriktas på att öka lönarbetarnas inflytande i samhället. Jag ställde då frågan på vilket sätt som regeringens nuvarande krispaket enligt hans mening ökar arbetarnas inflytande, men den frågan har jag ännu inte fått svar på. Jag tror att den är väsentlig. Vi vet att den offentliga sektorns andel i ekonomin har ökat alltmer. Vi har fått ett samarbete mellan staten och dem som behärskar de stora privatkapitalistiska företagen. Detta samarbete mellan stat och näringsliv har faktiskt fått den innebörden i vårt land, att det är med storfinansen — monopolkapitalet — som staten har de intima förbindelserna. Det är med representanter för den som man samlas till mer eller mindre hemliga överläggningar kring runda eller trekantiga bord, det är med storfinansen som man blandar kapitalet i vissa företag, det är den som tjänar på exportkredit och investeringsgarantier. Och det är storföretagen som vinner på ett system med skattefria investeringsfonder, då de små kapitalen inte orkar bygga upp några sådana. På lokal nivå är det också så att de stora företagens åtgärder väger tyngre än de smås — man tar större hänsyn till Volvos intressen än till Anderssons bilverkstads osv. De borgerliga klagar över dessa förhållanden och säger att man måste hjälpa småföretagsamheten. Men som jag redan påpekat har de ställt sig bakom och stött just den politik som har lett till koncentration och monopolisering inom det svenska näringslivet. Samarbetet mellan stat och monopolkapital har utvecklats olika i olika länder. I Sverige har den fått särskilda drag bl.a. därav att socialdemokratin under mycket lång tid har varit i regeringsställning. Socialdemokratin vill reformera kapitalismen. Men strävar man efter reformer måste man givetvis slå vakt om reformernas resultat. Dessa urgröps i synnerhet då konjunkturerna går ned, arbetslösheten ökar och arbetarklassens sociala läge försämras — det är nämligen alltid de svaga i samhället som drabbas av arbetslöshet och dåliga tider. För att värna resultatet av sina reformer måste därför socialdemokratin försöka få det kapitalistiska systemet stabilt. Därför har man undan för undan glidit ifrån illusionen som man hade tidigare att reformera kapitalism till socialism och i stället ställt det begränsade målet att få en stabil kapitalism att reformera i. Vägen som man trott leda till stabilitet har gått via samarbete med storfinansen. Reformismen har övergått i klassamarbete. Man trodde sig ha funnit en genväg till en drägligare tillvaro för arbetarna. Man hade, som statsministern uttryckte det i en artikel i sin bok, i Keynes” metoder ”funnit ett alternativ till övertagandet av produktionsmedlen” som hade vissa fördelar. Men skapandet av en stor offentlig sektor har visat sig inte lösa problemen. Kapitalismens motsättningar finns kvar. Det är i det dilemmat man nu sitter. Enligt vår mening behövs det en grundläggande förändring av politiken som säkrar arbete åt alla, som medför en radikal förkortning av arbetstiden och som medför en radikal sänkning av pensionsåldern - två viktiga reformkrav som är av stor betydelse, särskilt i nuvarande situation.

Fru talman! Det ligger någonting i vad herr Hermansson i Stockholm sade om olustiga inslag i debatten. Det är bara det att när man drabbas av en direkt beskyllning för att ha vilselett svenska folket i televisionen är man tvungen att belägga att det var en citatförfalskning. Herrar Bohman och Helén var väldigt argsinta i sina inlägg och hade så förskräckligt mycket hårda ord att komma med. Jag skall försöka undvika att använda sådana, så kanske de lugnar ner sig till nästa replik. Men det ligger naturligtvis någonting i det här med misstag, som herr Bohman tog upp. Självfallet begås misstag. Politiker är skröpliga människor som alla andra, och konjunkturbedömning är en utomordentligt svår konst, som ingen regering eller enskild företagare har lyckats med helt. Jag tycker att jag ofta ägnar mig åt försök att se efter vad man kan lära av ett tidigare skede och grälar med mina vänner ekonomerna om det. Men när vi står här i riksdagen har vi ju oppositionspartierna att jämföra med, och då mildras synen på en själv. Det kan vara litet farligt, men jag skall illustrera det med ett enkelt exempel. Ni har försökt hudflänga oss här i dag för att vi inte förde en tillräckligt stram finanspolitik 1970. Det är en efterklokhet som man kan kosta på sig, men varför accepterar vi inte utan vidare den kritiken från oppositionens sida? Jo, därför att vi måste titta på det ni har röstat för här i riksdagen. Folkpartiet har jag redan nämnt. Moderaterna ville försämra saldot för budgetåret med 749 miljoner och för helar med 1 700 miljoner kronor. Det var den politik ni stod för, dvs. ett kraftigt försvagande av finanspolitiken utöver den — enligt er mening i efterhand — slappa politik som regeringen har fört. I alla konjunkturlägen har ni krävt skattesänk ningar; det är förklaringen. I jämförelse med detta framstår regeringens = Nr 118 olitik som ganska klok. n Det ligger också litet grand i den här disskusionen som herr Helén tog Onsdagen den upp om att folkpartiet hade bedömt situationen så riktigt i våras. Det går att hitta uttalanden åt alla håll inom folkpartiet, och det fanns sådana — Allmänpolitisk som innebar att det skulle bli sämre. Men det väsentliga är ju att debatt konstatera att det var bara marginella förändringar i regeringens politik man föreslog. Det är det första. När vi sedan under sommaren drog i gång hela detta väldiga maskineri av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kallar ni det passivitet. Det är också väsentligt, för det röjer något slags ideologisk uppfattning. I övrigt skall jag inte vidare bemöta herrar Bohman och Helén. Herr Hermansson i Stockholm tar upp frågan: Hur ökas löntagarnas inflytande med de här förslagen? Jag tror att den selektiva politiken delvis gör det. Om man vidgar insatserna för utsatta grupper, som löntagarna ju har inom sina led — bygger skyddade verkstäder, ser till att de äldre får jobb, ger tillfälle till utbildning för ungdomarna och för kvinnorna, satsar på objekt som ur löntagarnas och alla samhällsmedborgares synpunkt är viktiga — innebär det självfallet ett ökat direkt löntagarinflytande och ett ökat samhällsinflytande. Det är väl därför som de borgerliga tycker så illa om dessa åtgärder. Dessutom vill jag säga till herr Hermansson att jag i mitt anförande talade om åtgärder som innebär en förändring av blandekonomin — den vidgade företagsdemokratin, lagen om arbetsmiljö, lagen om anställningstrygghet. När dessa ting är genomförda så är det en väsentlig förändring i blandekonomin. Herr Hermansson ogillar att vi talar med representanter för storkapitalet, har konferenser och överläggningar med dem. Jag tycker att detta är en i grunden felaktig syn. Det här lilla landet kan inte fortsätta att utvecklas om man inte har förmåga till konstruktivt samtal, till dialog, även över intressemotsättningar och ideologiska skillnader. Därför känner jag mig inte särskilt träffad när herr Hermansson liksom frammanar bilden att jag skulle sitta i dunkla rum och resonera med storkapitalet. Det är jag fullt beredd att göra därför att det är nödvändigt för landets intresse. Det innebär ingen uppgivelse av vare sig idéer eller intressen. Så länge vi har en stor privatägd del av vår ekonomi, är det en självklar uppgift för samhällets representanter att resonera med dess företrädare och se om man i konkreta frågor kan få ett samarbete. Det är naturligtvis en fördel om man kan övertyga hela näringslivet t.ex. om hur viktigt det är med en bättre arbetsmiljö, om man får en positiv medverkan — ”det här skall vi vara med och satsa på” — och inte bara tillgriper styrning genom lagstiftning. Går det, så är det utmärkt. Därför kommer jag att fortsätta den här typen av samtal och känner mig inte ideologiskt belastad av den. Det var intressant att lyssna på herr Fälldin. Han argumenterade för slopande av arbetsgivaravgiften och sade att det skulle vara en lättnad för företagen. Det är självklart att det skulle vara det. Men låt oss tänka ett ögonblick på att dessa företag varit beredda att gå med på ungefär 30 procents löneförbättring under en treårsperiod för alla anställda. Någon 63 tids avskaffande av arbetsgivaravgiften motsvarar en kort tids löneglidning, en kort tids rationaliseringsvinst. Det väger trots allt inte så tungt i företagens ekonomi jämfört med — det har gjorts olika undersökningar som jag inte behöver ta upp tiden med här — två miljarder eller en miljard, beroende på hur länge det gäller. Det är pengar som vi kan använda för att stödja bl.a. företag som befinner sig i svårigheter för att de har stora lager, för att de har strukturproblem, för att de är belastade av energiskatt, för att de inte har några krediter. Det är ett bättre sätt att hjälpa dem. Däremot talade inte herr Fälldin alls om momsen i detta anförande — inte ett ord. Men det kan jag förstå. Det var ett bättre sätt än att försöka förklara hur herr Fälldin den 4 oktober kunde säga att man under inga förhållanden kan acceptera 5 procents sänkning av momsen, utöver centerpartiets förslag, medan man i dag accepterar 4 procent momssänkning utöver centerns förslag och utöver regeringens hela sysselsättningspaket på 2 miljarder. Det går inte att klara ut, och han förbigick det med tystnad. När vi räknar med sju månader, är det bara rimligt. Det händer inte i något land att man gör skatteförändringar från en månad till en annan. Sex—-sju månader är ungefär ett minimum i en rörlig politik — det går inte på något annat sätt. Skulle man sänka momsen, vilket jag alltså är emot, fick man börja genomföra en ganska hård priskontroll, bygga upp en administrativ apparat för att se till att momssänkningen skulle slå igenom och komma konsumenterna till godo. Det går inte att göra en momssänkning för en månad eller två. Det är bara ett uttryck för ert dåliga samvete att ni säger att det kostar inget, för vi kanske tar bort den där momssänkningen till jul igen. Så kan man inte göra. Visserligen skall det vara en stor flexibilitet i den ekonomiska politiken, men så kan man inte hantera den. Rent tekniskt ligger det till så. Däremot sade herr Fälldin att nu skall vi ha 65 års pensionsålder. Det har man ju delvis klarat genom avtalet här. Men jag påpekar att det skulle kosta 700 miljoner, om jag minns siffran rätt.

Jag begriper över huvud taget inte vad dessa långsiktiga försvagningar av budgeten har med konjunkturpolitiken att göra, men det står på papperet i alla fall. Visst skall man samla krafterna och visst skall man sätta in åtgärder så snabbt som möjligt Men herr Fälldin stod inför ett val här. Han visste att en sänkning av momsen i det här läget kunde socialdemokraterna inte vara med om, precis på samma sätt som centerpartiet den 4 oktober inte kunde vara med om det. Där stod vi alltså alldeles klara.

Det är inte fråga om procedur och brådska — om det var en vecka förr eller senare. Det är ett principiellt val mellan två olika sätt att se politiken: ett löntagarinriktat socialdemokratiskt småfolksbetonat sätt att se på problemen och ett mera traditionellt borgerligt, traditionellt högerpolitiskt — även om det i dag kallas moderat — sätt att se problemen. Och i detta val mellan principer valde herr Fälldin det traditionellt högerpolitiska sättet att se på problemen. Det är hans val och inte mitt. Men han skall inte komma efteråt och säga att det berodde på procedur att vi inte fick i gång en diskussion inom en vecka och så där att centern gick ihop med moderaterna,

Fru talman! Jag skall bara säga att jag förstår egentligen inte vilket val det är statsministern talar om, Vi har lagt våra motioner. Statsministern säger att hans inriktning av politiken är att den bara skall inriktas på utsatta grupper. Men om man bara arbetar med den metoden kommer ju alla grupper att bli utsatta.

Jag förstod och tog det inte särskilt allvarligt när statsministern på en fråga om hur han ställde sig till mitt förslag om räntesänkning bara viftade bort det, vilket han gjorde tidigare i somras. Varför är det otänkbart att i detta läge ta upp en bred diskussion om dessa saker? Vad sedan högerskattepolitiken beträffar kan statsministern inte ha undgått att notera att jag har förklarat motiven för att vi skall ha en allmän skatteutredning. Först och främst tycker jag inte om metoden att göra upp skatteförslagen i kanslihuset och sedan lägga dem på riksdagens bord. De förslagen skall göras upp av en offentlig utredning, och sedan skall man låta intresseorganisationer och andra se på dem, Det är väl en självklarhet. Vi har krävt en utredning, och jag har markerat vad som är utgångspunkten för mig för det kravet. Det är att de allra lägsta inkomsttagarnas situation inte är bra. Det framgår med all önskvärd tydlighet. Vidare är de faktiskt sambeskattades situation inte bra. Det har statsrådet Rune Johansson erkänt i debatt i Jönköping under den gångna veckan, Vidare är situationen inte heller bra för inkomsttagare omkring 30 000 kronor, ty där försvinner förmånerna och skatterna ökar. Där finns det ett tröskelproblem. Det har LO och TCO m.fl. också sagt ifrån. Skall vi då inte angripa problemen där? Vågar statsministern inte låta en utredning ta upp de frågorna? Tror statsministern att uredningens majoritet skulle komma att servera vad han kallar högerpolitik? Jag tror inte det. Litar inte statsministern på sitt eget folk i den utredningen? Vad sedan angår de där 5 eller 4 procenten har jag kategoriskt sagt nej till 5 procent, men 4 procent är nästan lika mycket. Jag medger det. Men varför bråkar vi om sådana ting? Statsministern har ju över huvud taget inte velat gå in i en diskussion. Vad slutligen folkpensionerna beträffar menar jag att det är typiskt för en sådan kvardröjande social värdering, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, att man inte beslutar om sänkning av pensionsåldern till 65 år. Är senareläggningen av sysselsättningsåtgärderna ett uttryck för att påfrestningen på statskassan skall bli så liten som möjligt? Om man tror att det är så djupgående och allvarligt, sätt då in åtgärderna nu!
Fru talman! Jag vill börja med att tacka herr Hermansson i Stockholm, inte för innehållet i vad han sade utan för att han genom sin lågmäldhet fick ned statsministern och oss andra i ett litet vanligare tonfall. Jag erkänner gärna att det blev litet hetsigt ett slag. I statsministerns fall var det väl en indignation som grundade sig på ett par felaktigt ditsatta citationstecken. Jag blev litet upprörd för att statsministern kom med lögner, t.ex. det att vi i vårt gemensamma trepartiförslag skulle stapla alla förslagen i motionerna ovanpå varandra. Det är en direkt lögn. Flera kostnadskrävande förslag är borta. Likaså var de siffror som statsministern angav för det tidigare budgetåret oriktiga. Nu har vi hört nya lögner, t.ex. att vi skulle föreslå momssänkning för bara en eller två månader och att det inte skulle kosta någonting. Jag lämnar emellertid detta därhän. Viktigare är att statsministern nu ändå erkänner att vi från oppositionens sida under vintern, våren och sommaren gjorde en riktigare konjunkturbedömning. Men så sade statsministern: Ni kom ju bara med marginella förslag till ändringar. Men så lät det inte när vi förde fram förslagen.

Nej, det var inga marginella förändringar.

Vi tar det ansvaret med lugn trots alla statsministerns beskyllningar. Men det är litet förbluffande att det är ledaren för en minoritetsregering som står här och uppträder så drygt som statsministern gjorde i sitt tidigare inlägg. Kom ihåg att ni under våren har tillbakavisat det erbjudande om samlade lösningar som både herr Fälldin och jag har gjort! Vi är fortfarande beredda att resonera, om ni kan acceptera generella åtgärder. Säger ni nej, gå då till kommunisterna och gör upp med dem och gör klart för Sveriges folk att det är på kommunisterna ni bygger er bräckliga regeringsställning!

Fru talman! Nu är vi i varje fall ense på en punkt: att det är betydligt trevligare och roligare att debattera när tonfallen har skruvats ned till normal nivå. Jag vill avsluta den här debatten för mitt vidkommande med att knyta några reflexioner till det resonemang som statsministern har fört beträffande möjligheterna att använda skattevapnet som en generell — stimulerande eller åtstramande — faktor i budgetpolitiken. Jag tror att alla länder eller i varje fall flertalet civiliserade länder är ense om att skattevapnet är ett användbart konjunkturpolitiskt medel, som slår igenom snabbt, når effektivitet snabbt och drabbar någorlunda rättvist. Nu har man i vårt land under de gångna åren använt skatterna, herr finansminister, som konjunkturpåverkande faktor, men som jag nyss sade, alltid då det gäller att höja skatterna, då det gällt att suga in köpkraft. Det har man hållit på med i så många år och gått så långt att man nått en sådan höjd att den direkta skatten nu inte längre är användbar för det här syftet; man kan inte på den vägen åstadkomma en åtstramningseffekt även om man skulle vilja göra det, även om man skulle behöva göra det. När det gäller den indirekta skatten gjorde statsministern gällande att man inte kan ändra momsen från måndag till måndag. Ja, skall man ändra den, så måste det ju bli en ändring från månad till månad. Frågan är sedan hur länge ändringen skall gälla. Och varför skulle man inte kunna göra det? Fråga herr Sjönander som sitter där borta, finansministerns statssekreterare som är ordförande i budgetutredningen, som har till uppgift att just undersöka möjligheterna att göra skattevapnet mera hanterligt, mera effektivt då det gäller att angripa konjunkturvariationerna. Finansministern har givit budgetutredningen till uppgift att syssla med just det här. Då kan man inte rimligen avvisa dessa möjligheter på det sätt som statsministern gjorde. Det är klart att vi är glada över att vi på den borgerliga sidan nu är överens om att begära en utredning av de direkta skatterna. Och varför skulle inte socialdemokraterna också vara tacksamma över att vi står där vi står? Kommer ni inte att företa någon ändring av de direkta skatterna? Kommer ni att ha de nuvarande kvar till nästa års val? Om ni inte kan svara på den frågan, eller om ni kommer att företa en ändring, så borde ju även ni hälsa med tillfredsställelse att översynen sker i en parlamentarisk utredning och inte inom kanslihusets lyckta dörrar och bara resulterar i något slags plock med olika skatteskalor. Det måste väl ändå ur hela folkhushållets synpunkt vara bättre att man gör en förutsättningslös, ordentlig utredning av ett skattesystem som enligt min mening är helt föråldrat. Fråga arbetstagarna, fråga LO-folket och fråga TCO, så får ni nog klart för er var de står i det här hänseendet!

Fru talman! Apropå herr Heléns tack till mig måste jag säga att min avsikt i och för sig inte var att lugna ner debatten. Den var snarast att erinra om den gamla kända historien om resetalaren som läste upp manuskriptet från partikansliet där det plötsligt stod:” Argumenten svaga — höj rösten! ” Jag tycker att detta präglat en stor del av den debatt som förts i dag. När det gäller herr Helén varade ju inte heller det lugna tempot så särskilt länge — det var bara ett par sekunder! Herr Palme sade att arbetarnas inflytande i samhället ökas genom de selektiva åtgärderna. Jag tror nog att det där behöver utvecklas litet mer för att det skall bli klart. Vad beträffar det jag sade om samarbetet mellan regeringen och storfinansen kan jag naturligtvis inte bestämma vilka herr Palme, herr Sträng och andra medlemmar av regeringen skall tala med. Men vad jag kan kritisera är resultaten av dessa samtal. Vad jag påpekade var den viktiga frågan vilka som får fördelar och vilka som får nackdelar av vad man kommer överens om genom sådana samtal — de må vara hemliga eller öppna. Det är där min kritik sätter in. Fru talman! Den här debatten är väldigt intressant, och fortsättningen i utskotten och i den vidare riksdagsbehandlingen skall också bli intressant. De borgerliga vet att det inte finns någon majoritet i riksdagen för deras förslag. Det finns ingen majoritet för deras förslag om en tillfällig sänkning med 4 procent. Däremot vet de att om de vill ha resultat när det gäller en viss sänkning av momsen, så återstår en möjlighet för dem, och det är den enda, nämligen att rösta för vänsterpartiet-kommunisternas motion som kräver att mervärdeskatten på livsmedel skall avskaffas. Det är alltså vad som är möjligt att åstadkomma när det gäller förändringar i momsen, Men på den punkten är de borgerliga tydligen litet räddhågade. Man läser ibland väldigt käcka artiklar i de borgerliga tidningarna om att nu skall regeringen störtas och nu skall de borgerliga ta ansvaret — det har vi sett även i TV det senaste dygnet. Men när det kommer till kritan verkar det inte vara så mycket bakom dessa ord. Man kunde nästan om dessa trumpetsignaler använda uttrycket, att det handlar om borgerlig regeringsporr — det är alltså sådant som får ersätta verklig handling!

Fru talman! Det sista anser iag mig för ögonblicket oförmögen att kommentera! Herr Helén är väl något av ett hopplöst fall. Han skulle ju vara så vänlig. Det varade — som herr Hermansson sade — ett par sekunder och så började han beskylla mig för lögn, otidigheter och för att vara dryg — det var ingen usel mänsklig egenskap som jag inte besatt. Herr Helén har gjort en innovation; han stod här i våras och ropade ”Vet hut!” åt Krister Wickman, och sedan strök han det ur protokollet — det skulle tydligen se illa ut för eftervälden att liberalismens banerförare hade ropat ”Vet hut! ”. Jag vet inte om det är en modell som han kan använda den här gången. Vi kan naturligtvis ha ett sådant här språkbruk — och då skall det vara det språkbruk en folkpartist normalt har. Men det går inte att säga att nu skall vi tala i ett nedlugnat tempo och sedan nästan i samma mening gå över till det här språkbruket. Så flexibel kan inte konjunkturpolitiken vara, ens på talandets område.